Herr talman! Jag skall begränsa mitt inlägg i denna kulturpolitiska debatt till ett enda område, men ett område som är av helt avgörande betydelse i dagens och morgondagens samhälle, nämligen radio och television. Det är dessutom ett kulturområde där det i dag råder en akut kris på grund av statsmakternas vägran att ta det ekonomiska ansvaret för vad en fullödig programpolitik kostar. Om någon tycker att omdömet akut kris är för starkt så vill jag hänvisa till följande fakta och opinionsyttringar: De s.k. frilansarna vid Sveriges Radio har gått i strejk för att understryka sin oro inför det avskedshot som många av dem står inför. Drygt tusen personer samlades i går till strejkmöte utanför radiohuset. Många frilansar — hur många hundra är ännu inte klart — hotas med avsked den 1 juli därför att Sveriges Radio icke fått de medel som är nödvändiga för att upprätthålla verksamheten i oförändrad omfattning. Ett par hundra fasta medarbetare, framför allt tekniker, hotas också med avsked. Personalrepresentanterna i ljudradions avdelningsnämnd, dvs. företagsnämnd, förklarade i ett uttalande den 10 maj att de saknar förtroende för radiochef och styrelse. Personalrepresentanterna inom TV 1:s företagsnämnd har uttalat sig på samma sätt.

Radiooch TV-programmen kommer att minska, både i omfång och kvalitet.” Vice radiochefen Jan-Otto Modig framhöll i en kommentar till regeringsbeslutet, att Sveriges Radios situation nästa budgetår blir mycket svår: ”Vi får endast 15 av de drygt 30 extra miljoner som vi begärt till följd av prisoch löneökningar. För att täcka bristen måste vi snabbt göra nedskärningar på olika håll. Tyvärr blir även en personalminskning oundviklig. I första hand blir det den korttidsanställda personalen som drabbas.” Personalens oro tycks alltså ha mycket reella orsaker. Vilka möjligheter finns då att lösa de akuta problemen för Sveriges Radio? Från såväl radioledningens som personalens sida har pekats på att pengar finns i rundradiorörelsens fond, som för närvarande är på drygt 300 miljoner kronor. Den består av oförbrukade licenspengar. Under de tre senaste åren har Sveriges Radio betalat in ca 33 miljoner kronor till fonden. Detta är medel som anvisats Sveriges Radio av statsmakterna, men som sparats in genom rationaliseringar och andra åtgärder. ”Det är svårt att undertrycka en viss indignation över att vi inte ens i ett besvärligt läge kan få tillbaka pengar som vi själva sparat, men som vi av formella skäl inte kunnat behålla som reserv inom företaget”, sade herr Modig i sin kommentar. Personalen har ställt liknande krav, nämligen att licenspengarna skall användas till de program som allmänheten redan betalat för. Vid strejkmötet i går ställdes följande fyra krav: att sändningstiden inte skall skäras ned, att de inbetalda licensmedlen går till programmen, att radiofonden öppnas, att inga avskedanden görs. Personalmötet liksom de strejkande har starkt understrukit vad som är det grundläggande i deras aktioner och opinionsyttringar, nämligen det ansvar som Sveriges Radio och alla dess anställda har inför allmänheten. Det handlar inte främst om deras egna jobb, även om kampen för rätten till arbetsplatsen naturligtvis spelar en viktig roll i sammanhanget, utan om den särställning och det särskilda ansvar som Sveriges Radio har som kulturmedium, som nyhetsmedium, för folkbildningen osv. Vårt parti har i olika sammanhang kritiserat utvecklingen inom Sveriges Radio. Framför allt har vi vänt oss mot den tendens att låta kommersiella metoder och program tränga in i särskilt televisionens programutbud som kommit till synes. Vi har krävt en bättre programpolitik, som mera ansluter sig till riktlinjerna i radioavtalet. Vi har inte varit ensamma om denna kritik. Den framförs t.ex. också i det remissvar till kulturrådets betänkande som avgavs av Stockholms FCO. Det heter där: ”Man tävlar med metoder som är kommersialismens, utan att det finns något egentligt skäl till det. Ungdomar från kulturellt stimulansfattiga miljöer får inte längre en ökad kulturell valfrihet via TV Samtidigt som den kritiska granskningen av programverksamheten måste fortsätta är det emellertid angeläget att understryka den stora betydelse som radiooch TV-verksamheten har just när det gäller kampen mot de kulturkommersiella krafterna. Vi har här ett medium med en utomordentlig slagkraft. Det har dessutom en särställning genom att det icke behöver vara indraget i det kommersiella livet, där profitjakten gör kulturyttringarna till spekulationsobjekt och konstprodukterna till varor. En debatt om kulturlivet och kulturpolitiken i Sverige kan inte föras utan att radiooch TV-frågorna ges en central plats. Jag vill också peka på ett annat, omedelbart orsakssammanhang.

Som jämförelse kan nämnas att antalet sådana arbetsstipendier innevarande budgetår uppgick till 245. För en yrkeskår som består av ca 10 000 personer är en sådan försämring av utkomstmöjligheterna utomordentligt allvarlig. Samtidigt som vi här i riksdagen diskuterar stora satsningar på vissa kulturpolitiska områden sker alltså mycket stora nedskärningar på ett annat och synnerligt viktigt kulturområde, nämligen radio och television. Detta kan inte vara rimligt. En enhällig riksdag har sagt att Sveriges Radio bör ges medel att driva verksamheten på en oförändrad nivå under nästa budgetår. Man har också understrukit att det är synnerligen angeläget att Sveriges Radio noga följer programverksamhetens konsekvenser för kulturarbetsmarknaden. Nu har det efter avtalsrörelsens slut visat sig att de beräknade medlen inte är tillräckliga. Ett fullföljande av riksdagens mening kräver då att ytterligare medel ges företaget, som krävts av såväl de anställda som radioledningen. Detta kan inte vara omöjligt att ordna om den politiska viljan finns. Personalen vid Sveriges Radio har vädjat till allmänheten att instämma i och understödja dess krav. Det är en berättigad och riktig vädjan. Jag vill här uttrycka vänsterpartiet kommunisternas stöd för den kamp som personalen, såväl fast anställda som frilansar, i dag utvecklar för att Sveriges Radio skall uppfylla det ansvar företaget har inför allmänheten. Regeringen måste ompröva sin inställning och bevilja de ytterligare anslag som erfordras. Om man av formella skäl inte anser sig kunna ge ytterligare anslag ur rundradiofonden finns ju alltid möjligheten att återkomma till riksdagen med en anslagsbegäran. Mot bakgrunden av vad en enig riksdag redan uttalat borde det vara självklart med ett ja också till en sådan begäran.
Herr talman! Herr Hermanssons intresse är en smula sent påkommet. Riksdagen hade anslagsfrågan till behandling för bara någon månad sedan. Den behandlingen föregicks av en mycket noggrann utskottsprövning. Utskottet lät därvid representanter för radioledning och anställda komma till tals, och utskottet kom fram till att den ram som var angiven i statsverkspropositionen var riktig, men att man med hänsyn till de ökade kostnaderna som hade redovisats borde kunna använda dragningsrätten, om Sveriges Radio kom in med en motiverad ansökan. Det har Sveriges Radio gjort, och vi har efter ett beslut i veckan låtit Sveriges Radio använda dragningsrätten upp till dess maximala gräns 15 miljoner kronor. Herr Hermansson är ju numera rätt mån om att man skall ta konstitutionella hänsyn. Regeringens beslut innebär att den i nuvarande läge har sträckt sig precis så långt som det över huvud taget är möjligt. Jag vill påpeka — vilket herr Hermansson också borde vara medveten om — att det var en enig riksdag som tog beslutet. Det fanns ett kommunistiskt särskilt yttrande, men inte heller i det gick man utöver medelsramen, utan talade också där bara om 15 miljoner via dragningsrätten. De fakta som nu föreligger var kända för riksdagen i det ögonblick den fattade sitt beslut. Jag tror att det är viktigt att det här blir sagt offentligt.

Herr talman! Utbildningsministern ansåg att mitt intresse för den här frågan var sent påkommet. Jag vet inte vad han avsåg med det. Om han menar mitt intresse för radiofrågorna, kan jag hänvisa till det anförande jag höll i riksdagen 1966 när det nuvarande avtalet diskuterades, där jag utvecklade mina principiella synpunkter på radioverksamheten och dess betydelse. Om han avser den speciella akuta kris som råder just nu, är det ju så att den har skärpts de senaste dagarna. Jag förmodar att vågorna från den krisen också rullar in i utbildningsdepartementet, för det lär inte vara så väl avskärmat med vågbrytare. Det är alltså en mycket akut krissituation som råder just nu, markerad av frilansarnas strejk, de protestmöten som har hållits av hela personalen och de uttalanden som gjorts av radioledningen. Jag tror att det är fel att, som utbildningsministern gör, försöka avfärda detta bara med en hänvisning till det beslut som riksdagen redan har fattat. Det väsentliga i riksdagens beslut — som jag fattade det, och jag stöder mig därvid på betänkandet från kulturutskottet — var nämligen att verksamheten under nästa budgetår skulle drivas på en jämfört med budgetåret 1972/73 oförändrad nivå. Sedan detta beslut fattades av riksdagen har avtalsrörelsen blivit klar. Man har konstaterat att kostnadsökningarna blivit större än man tidigare räknat med och därför begär man ett större anslag. Om riksdagen skall hålla fast vid sitt uttalande i anslutning till behandlingen av kulturutskottets betänkande nr 6, vore det logiskt att statsmakterna såg till att anslaget höjdes på det sätt som är nödvändigt med hänsyn till de kostnadsfördyringar som har inträffat. Ett sådant beslut kan ordnas på olika sätt. Om kulturministern anser att det är omöjligt att ta pengarna ur rundradiofonden, vilket jag inte riktigt förstår, går det att återkomma till riksdagen med en begäran om ett extra anslag. Det skulle för övrigt motsvara vad som sägs i 14 § i det gällande radioavtalet, att Sveriges Radio bör utfå det belopp som ”bedöms erforderligt”. Såvitt jag förstår måste det bedömas såsom erforderligt att anslagssumman till Sveriges Radio ökas så att företaget kan fullfölja de förpliktelser som det har gentemot allmänheten.

Herr talman! Jag hade tänkt att något uppehålla mig vid de allmänna riklinjerna för den framtida kulturpolitiken. Men eftersom min uppfattning i allt väsentligt överensstämmer med vad utskottets vice ordförande redan deklarerat, vill jag spara in några minuter av kammarens tid genom att i all korthet instämma i vad herr Andersson i Lycksele sagt beträffande målinriktningen.

Beträffande de fria gruppernas betydelse för kulturlivet råder inga som helst delade meningar mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. De har utgjort och kommer framdeles att utgöra ett välbehövligt komplement till teater-, dansoch musikinstitutionerna genom sina bättre förutsättningar att nå ut till kulturellt underförsörjda grupper i samhället. Kulturrådet tillmäter som bekant vid sidan av organisationerna de fria grupperna stor betydelse som kulturdistributörer, vilket också mycket starkt understryks i propositionen. För budgetåret 1974/75 föreslås också ett bidrag med drygt 3 miljoner kronor till fria grupper och mindre ensembler, vilket innebär i stort sett en fördubbling mot nuvarande anslag. Utskottet kan i motsats till reservanterna, vilka vill öka anslaget med ytterligare 3 respektive 1,9 miljoner, inte finna annat än att en fördubbling av anslaget till nämnda grupper måste komma att innebära en markant förbättring av deras arbetsmöjligheter. I propositionen poängteras starkt vikten av att människorna ges förbättrade möjligheter till egen skapande aktivitet, och en rad förslag läggs fram för att stimulera amatörverksamheten. BI. a. behandlas i utskottets betänkande, punkten 4.7, ett nytt föreslaget bidrag på 2 miljoner kronor, som skall användas till experiment och utvecklingsarbete just inom amatörverksamheten. Dessa pengar skall fördelas till projekt som inte kan få stöd på annat sätt och gälla dels nya arbetsmetoder i amatörverksamheten, dels försök med att föra ut kulturaktiviteter till nya grupper och i nya miljöer. Även till denna punkt finns fogad en reservation, i vilken reservanterna kräver en ökning med ytterligare 1 miljon kronor till 3 miljoner kronor.

Motivet skulle enligt motionärerna vara bl.a. att museiverksamheten i Göteborg i betydande omfattning riktar sig till en västsvensk publik med hemvist utanför kommunen och till viss del även till en rikssvensk publik. Som framgår av utskottets betänkande delar utskottsmajoriteten uppfattningen att ett statligt stöd till Göteborgs museer är motiverat men anser inte att riksdagen bör föregripa den behandling av frågan som aviserats i propositionen. Jag vill därför, herr talman, yrka avslag på reservationen 27 av fru Fre&nkel m.fl. och bifall till utskottets hemställan i punkten 4.20, momenten 1—23.
Herr talman! När det gäller reservationerna om medelsanvisning till mindre ensembler och fria grupper är vi tydligen fullständigt ense om vart medlen skall gå. Bara på en punkt skiljer sig våra uppfattningar. Vi vill att det redan i starten verkligen skall bli ett ordentligt bidrag så att denna aktivitet omedelbart kan få betydelse. Beträffande museiverksamheten i Göteborg framhåller utskottsrepresentanten åter att den frågan får skjutas på framtiden. Tidigare under debatten i dag anklagades jag och de borgerliga över huvud taget för att prioritera institutioner i Stockholm, bl.a. Operan. Men hur är det nu med museerna? Är det inte en klar prioritering av museerna i Stockholm? Vad gör socialdemokraterna? Jo, tillsammans med moderaterna fortsätter de att prioritera museerna i Stockholm. Fru Diesen framhöll för en stund sedan mycket vältaligt museernas betydelse. Men vilka museer menade hon? Jo, museerna i Stockholm. Inte nog med att Stockholms museer i dag får 48 miljoner kronor i statsbidrag; fru Diesen yrkade ändå på medelsanvisning för ett högre statsbidrag till ytterligare ett museum i Stockholm. Utskottet fick vid sitt besök i Göteborg både i siffror och i ord klart belägg för att museerna i Göteborg har precis samma betydelse för västra Sverige som museerna i Stockholm har för den östra delen. Antalet museer är lika stort och de har lika många besökare. Trots detta vill alltså utskottet inte ge något som helst statsbidrag till Göteborg. Det måste bli en slutprövning mellan statsbidragen till Göteborg och till Stockholm. Det kan inte vara rimligt att Stockholm då får 48 miljoner kronor och Göteborg 2 miljoner kronor. Riksdagen måste tillfälligtvis bifalla de 2 miljoner kronor som MUS 65 föreslår. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till reservationen vid. denna punkt.
Herr talman! Det gäller inte, fru Frankel, att prioritera den ena eller andra kommunen, utan frågan är om vi skall tillämpa den praxis som är vanlig i detta hus. Har pågående utredningseller översynsarbete aviserats, brukar riksdagen innan någon ställning tas avvakta ett kommande förslag.
Herr talman! Man kan väl inte avvakta i all oändlighet. Det blir ju aldrig något resultat. Det har talats så vackert i kammaren om Göteborgs museer, och utskottet har skrivit välvilligt i sitt betänkande. Under diskussionerna i utskottet skrev jag upp vad vår nuvarande utbildningsminister sade. Jag var tydligen visionär och förstod att jag kunde använda det, när han blev utbildningsminister. Han anförde: ”Det är en orimlig situation i Göteborg.” Den orimliga situationen kunde han avhjälpt.

Herr talman!

En kulturpolitik som förs utifrån detta synsätt blir begränsad. Synen på samhällets kulturpolitiska åtaganden måste vidgas. Kulturpolitiken bör ses som en del av samhällets miljöpolitiska engagemang i stort. Den knyter an till frågor som rör hela den sociala miljön — utbildning, arbetsmiljö, boendemiljö, fritidsmiljö, vårdmiljö etc. — men också till planering och utformning av den yttre miljön — fysisk planering, serviceplanering, landskapsvård och andra delar av miljövården. Samhällets kulturpolitiska ansvar måste vidare vidgas till att avse all kulturverksamhet, oavsett om den drivs av samhället eller av enskilda. Samhället kan aldrig förlita sig på att de fria marknadskrafterna skapar en mångsidig och över landet jämnt fördelad kulturproduktion och kulturverksamhet eller en rimlig försörjning för kulturarbetarna. Lönsamhet får inte bli avgörande för vad som skall produceras och hur produktionen skall spridas. Radio och TV utgör tillsammans med det tryckta ordet de kulturmedier som når alla. De får därigenom en central plats i kulturpolitiken. De tillgodoser emellertid inte kontaktoch uttrycksbehoven. Detta kan däremot ske i den övriga kulturverksamheten. När det gäller denna övriga kulturella verksamhet finns det brister särskilt i tre avseenden. För det första existerar det alltjämt mycket stora skillnader i fråga om förutsättningarna för kulturell verksamhet i olika delar av landet och inom olika delar av kommunerna. För det andra råder det mycket stora skillnader i fråga om de kulturella villkoren mellan olika utbildningsoch inkomstgrupper och andra grupper, såsom fysiskt eller psykiskt handikappade och invandrare. För det tredje är skillnaderna mellan generationerna mycket stora i fråga om förmågan att tillgodogöra sig kulturutbudet och intresset för att delta i kulturaktiviteter. Det är en grundläggande orättvisa att människor av geografiska, ekonomiska, utbildningsmässiga eller andra skäl eller på grund av brister i kulturlivets organisation är utestängda från aktiviteter och upplevelser. Klyftorna i fråga om föreställningsramar och uttrycksmöjligheter medför isolering och konflikter. Omfattande långsiktiga insatser måste göras för att övervinna dessa brister. Betydande åtgärder måste vidtas för att minska skillnaderna mellan olika delar av landet. För att förverkliga det övergripande målet har kulturrådet föreslagit att delmål fastställs för den statliga kulturpolitiken. Departementschefen har också i propositionen 28 utvecklat vad delmålen innebär för de statliga insatserna. Dessa delmål skall jag här inte gå in på — de har berörts tidigare i debatten. Man kan bara konstatera att samma mål i stor utsträckning kan läggas till grund för kommunernas och landstingens kulturpolitik. Dessa målsättningar för samhällets insatser på det kulturpolitiska området ansluter sig till de värderingar som kommer till uttryck i centerns partiprogram. Det är särskilt värdefullt om kulturpolitiken kan inriktas på att främja egen skapande aktivitet och förbättra kontakten mellan människorna. Olika former av amatörverksamhet och verksamhet bedriven i ideella organisationer bör få ökat stöd. En decentralisering av kulturlivet måste ges stor tyngd. Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig i kulturutskottets digra betänkande med anledning av propositionen 28. Jag skall bara kort kommentera några av de frågor som har varit föremål för debatt och som har orsakat reservationer eller särskilda yttranden till betänkandet. I centerpartiets motion nr 1706 föreslås att riksdagen beslutar anvisa ett reservationsanslag på 250 000 kronor för glesbygdsverksamhet inom vissa organisationer. I motionen framhålles att en stor del av samlingslokalerna i våra glesbygder ägs och drivs av föreningar tillhörande någon av de tre riksorganisationerna Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Husföreningarnas riksorganisation eller Riksföreningen Våra gårdar. För att göra det möjligt för människorna på sådana orter att få tillgång till olika sociala och kulturella aktiviteter bör enligt vår uppfattning medel ställas till förfogande för de nämnda organisationerna för utpräglad glesbygdsverksamhet. Organisationerna har själva i skrivelse till utbildningsministern hemställt om ett sådant bidrag för vissa filmoch teaterföreställningar samt för speciellt ungdomsinriktade program. Det ärav olika anledningar, inte minst från rättvisesynpunkt, angeläget att organisationerna erhåller bidrag till den planerade verksamheten, företrädesvis i glesbygderna. En fråga som har mycket nära anknytning till den föregående är statsbidraget till kulturprogram inom föreningslivet. Det avses utgå uteslutande till föreningslivet och stå under tillsyn av det statliga kulturrådet. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på de särskilda förhållanden som råder på platser där föreningslivet är svagt och där det är förenat med särskilda kostnader att förmedla eller ordna kulturaktiviteter. Vi har pekat på att hänsyn bör tagas till de särskilda förhållanden som kan råda och som kan verka kostnadsfördyrande. Vi anser att det bör ankomma på bidragsgivande myndigheter att beakta dessa förhållanden vid bidragsgivningen. Jag vill uttrycka förhoppningen att det skall vara möjligt att ställa medel till förfogande för de ökade kostnader som kan uppstå. Vi har i dessa frågor tyvärr inte fått anslutning i utskottet för våra krav, vilket är att beklaga.

Jag hoppas att en sådan slutsats är lika felaktig som herr utbildningsministerns. Herr talman! Det vore frestande att också säga något om andra viktiga frågor i detta betänkande såsom kulturminnesvården, landsantikvarieorganisationen, anslag till museer och till Operan och Dramaten, men andra talare har tidigare i debatten berört dessa frågor, varför jag avslutningsvis bara vill uttrycka min tillfredsställelse med den behandling frågan om statligt stöd till emigrantinstitutet i Växjö och emigrantregistret i Karlstad har fått i betänkandet.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
Herr talman! När det gäller reservationen 28 om det speciella glesbygdsstödet vill jag i korthet bara påpeka att i propositionen anmäls att behovet av statligt stöd till folkparksverksamheten och Folkets Husrörelsen skall utredas, och i det sammanhanget skall också frågan om stödet till Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar behandlas. Det är mot den bakgrunden som utskottet inte nu har kunnat tillstyrka det anslag som centerpartiet har motionerat om. Den tanke som framförs i ett särskilt yttrande om att kommunerna borde få konkurrera om det särskilda programbidraget har avvisats av ett samfällt utskott. Vi har inte ansett oss kunna medverka till ett sådant konkurrensförhållande mellan kommunerna och föreningarna. Förhållandet dem emellan bör i stället vara baserat på samarbete. Vidare är det ju en fråga hur man skall tolka uttrycket ”områden där föreningslivet är svagt”. Vad är kriteriet på detta? Jag tycker att det är ett alldeles för diffust utformat önskemål för att riksdagen skall kunna införa en sådan bestämmelse. Herr Norrby och kanske även andra centerpartister känner sig tydligen litet sårade i den här debatten, när de upptäcker att de har hamnat för nära moderaterna i fråga om prioriteringar. Det kommer till uttryck nu i herr Norrbys resonemang om att vi inte vill stödja tillgången på kulturaktiviteter i glesbygder.

Herr talman! Jag tar herr Anderssons i Lycksele svar som belägg för att vi i stort har samma syn på detta problem. Med det särskilda glesbygdsstödet vill vi dock starkare betona de större kostnader som kan uppstå när man ordnar kulturaktiviteter i sådana bygder. Vårt krav var från början att kommunerna skulle få del av dessa pengar. Vi har släppt det i utskottet, men vi har ändå velat trycka på de särskilda förhållanden som råder. Vår grundsyn är ändå lika, vilket jag tror att jag konstaterade i mitt första inlägg, och då tycker jag att det är litet onödigt att göra sådana konstateranden som herr Andersson i Lycksele och utbildningsministern gjorde. Den prioritering och det framhållande av glesbygdernas möjligheter till kulturaktiviteter som vi har gjort ger inte stöd för den beskyllning som rests i det föregående.

Herr talman! Under den senaste tiden har här i kammaren den vanan utvecklats att de talare som står i kön på talarlistan går upp i talarstolen och säger: Jag skall inte förlänga debatten. Och sedan talar man ungefär tio minuter. Men jag skall vara ärlig, herr talman, och säga att jag ämnar förlänga debatten, dels därför att jag tycker att propositionen 28 är värd en mässa, dels därför att jag vill något kommentera det särskilda yttrande som jag har fogat vid kulturutskottets betänkande nr 15. Som så många före mig här vill jag uttrycka min stora glädje över vad herr Andersson i Lycksele så träffande betecknade som folkrörelsernas myndighetsförklaring i denna proposition. Det är ett välkommet erkännande åt de många tusenden som utan uppmuntran och under knappa ekonomiska förhållanden i studiecirklar och mötesverksamhet berikat livet för både enskilda människor och stora grupper av organisationsmedlemmar. Jag ser framför mig den lilla godtemplarlokalen i min barndoms och ungdoms samhälle. Det var en enkel kåk, men under decennier var den den enda lokal där bygdens befolkning kunde få avkoppling och gemenskap. Huset innehöll en stor möteslokal med läktare, ett litet kök och ett s.k. förrum. Detta förrum minns jag som det mest intressanta för mig då. Väggarna var klädda med stora skåp fyllda med böcker, som lånades ut till såväl logemedlemmar som icke medlemmar. Där fanns den största boksamling som jag sett vid den tidpunkten i mitt liv. Jag tror inte någon vill förneka att denna godtemplarloge, som tagit av sin magra kassa för att köpa hem ett rikt urval ur världslitteraturen, här gjorde en stor kulturinsats. Jag vill också påstå att det inte endast var detta bibliotek utan hela föreningshuset som var en betydelsefull kulturinsats på denna ort — liksom så många godtemplarlokaler och folkets hus som under stora uppoffringar byggdes upp i detta land under början av 1900-talet. Här lades grunden till en aktivering av de enskilda människorna som vi nu betraktar som nödvändig för den samhällets kulturpolitik som fram emot nästa sekel skall berika livet för medborgarna. Många kanske sätter likhetstecken mellan kultur och underhållning, men i propositionen är det så riktigt understruket att det även är en fråga om flera samverkande livsyttringar som tillsammans skapar en kulturmiljö. Under den gångna nattens engagerade debatt om bokskogens bevarande yttrade herr Wachtmeister i Johannishus ungefär följande: Förutsättningen för kulturlandskapet är att det ger avkastning. Är inte det förutsättningen för all kultur — avkastning i form av känslomässig förändring av människans attityder, till gagn för den enskilda människan och för hennes omgivning? Något så enkelt som att man låter bli att gräla eller säga fula ord när någon irriterar en eller argumenterar emot vad man anser vara den bästa åsikten, det är också kultur. Vi människor vill så gärna skapa oss symboler för det vi anser vara kultur. För en är en inramad målning på väggen symbol för kultur, för en annan en skulptur i parken och för en tredje kanske ett museum eller en annan kulturinstitution. Kommersiella intressen skyndar sig också att ge oss nya sådana symboler och även att framställa dessa som omistliga. Vad jag tycker är så värdefullt i propositionen är dess strävan till att medborgarna, var de än bor i landet, skall garanteras fritt val både som kulturkonsumenter och som konstnärligt skapande människor. Men hur vackra visioner man än har, så är det ändå, till sist, de ekonomiska tillgångarna som bestämmer takten. Under punkten 4.2 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern har jag hamnat i kläm mellan de dubbla lojaliteterna kulturintresset och medansvaret för statens budget. Jag tycker att utskottets och mina partikamraters inställning på denna punkt är fotad på en felaktig bedömning av Operans läge. Som jag redovisat i mitt särskilda yttrande så är det kungl. teaterns externa verksamhet som är det allvarsamma i den här historien. Eller rättare sagt: de minskade förutsättningarna för extern verksamhet under den tid då Operan är stängd för ombyggnad. En ökad turnéverksamhet är ju helt i linje med den progressiva kulturpolitik som kräver spridning av kulturaktiviteter, ut från institutionerna till orter ute i landet, till alla människor som aldrig kan kosta på sig en resa till Stockholm för att uppleva en operaeller balettföreställning. Jag anser mig således företräda konsumentintressena då jag velat markera hur betydelsefullt jag anser det vara att Operan får departementets stöd för att kunna genomföra den planerade verksamheten. Om sedan herr Zachrisson av den anledningen vill beteckna mig som kulturkonservativ, må det stå som hans insats för en bättre kulturmiljö.

Herr talman! Jag tänker uppehålla mig några minuter vid den del av utbildningsutskottets betänkande nr 27 som gäller fördelningen av bidraget till studieförbundens organisationskostnader. Studieförbunden har ju under många år spelat en betydande roll inte endast inom den direkta vuxenutbildningen utan samtidigt och parallellt med denna också fyllt funktionen att förmedla kulturell verksamhet och service inom högst skilda områden. Inte minst gäller detta i glesbygder där utbudet av förklarliga skäl har varit och fortfarande är begränsat. Studieförbunden har vunnit ett erkännande, men trots allt är jag inte övertygad om att deras insats i det här avseendet har värderats i den omfattning som vore motiverat. Det är klart att om man tar varje liten aktivitet för sig — varje kulturarrangemang, varje studiecirkel osv. — kan det synas vara en blygsam verksamhet, men ser man alla dessa aktiviteter runt om i landet sammantagna blir det strax andra proportioner. Den decentraliserade karaktär som studieförbundens verksamhet har är särskilt viktig i de här sammanhangen. Det är helt klart att folkrörelsekaraktären ger en bred och viktig — och också naturlig — kontaktyta. De flesta studieförbunds målsättning är ju att nå ut också i bygder där de geografiska avstånden många gånger kan försvåra verksamheten. Om avstånden får vara ett hinder för kulturutbudet, innebär detta att de manifesteras inte endast geografiskt utan i långt vidare mening. Visst har ökade anslag ställts till studieförbundens förfogande allteftersom verksamheten vuxit, och så föreslås också nu. På en punkt har emellertid vi från centern erinringar att göra, och det gäller beräkningen av organisationsbidraget till studieförbunden. I en partimotion i anledning av kulturpropositionen tas den upp som en delfråga, och vi kräver att nuvarande regler — som tar hänsyn till den geografiska spridningen av förbundens verksamhet vid bidragsberäkningen — skall gälla även i fortsättningen. Vi tycker att detta krav står i bättre samklang med den vidgning av studieförbundens möjligheter på kulturområdet som propositionen anger — det medger jag gärna. Departementschefen föreslår nu att ingen hänsyn skall tas till den geografiska spridningen av verksamheten vid bidragsberäkningen. I stället skall schablonmässiga regler tillämpas. Jag fruktar att man på det här området, som på så många andra, när man går över till schablonmässiga regler strax finner att de slår mycket snett. Motiveringen är som så ofta numera kommunsammanslagningarna, som skulle göra det svårare att tillämpa nuvarande regler. Jag kan inte riktigt förstå detta. Verksamheten på det här området bedrivs ju på samma sätt som hittills. Det är väl inget tvivel om att nuvarande regler innebär att studieförbunden inte av kostnadsskäl avhålls från att söka sig ut i glesbygden utan tvärtom stimuleras till detta, men dessutom verkar de mera rättvist studieförbunden emellan än de bestämmelser som nu föreslås. Det är också en faktor som man bör ta i beaktande. Majoriteten i utbildningsutskottet har tillstyrkt propositionens förslag och gått emot centermotionen på den här punkten. Motiveringen är knapphändig. Man hänvisar till departementschefens uttalande att hänsyn skall tas till arten och omfattningen av förbundens verksamhet. Det är allt, och det ligger väl då nära till hands att dra slutsatsen, att det kan bli aktuellt att vid anslagsberäkningen göra en gradering av verksamheten. Jag föreställer mig att en sådan gradering varken är möjlig eller på något sätt önskvärd att få till stånd.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen 5 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Förra året var antalet deltagare i statsbidragsberättigade studiecirklar mer än 2 miljoner. I genomsnitt deltog alltså mer än var fjärde svensk — spädbarn och åldringar inräknade — i en studiecirkel. I realiteten deltog dock flera i mer än en cirkel, varför beräkningen givetvis haltar en del. Den ger dock en bild av den stora aktivitet som kommer till uttryck i studiecirkelverksamheten. Denna aktivitet är av ett utomordentligt stort värde, vilket jag gärna från början vill påpeka, när jag ställer mig undrande till sammanförandet av frågan om statsbidrag till allmänna studiecirklar med det kulturpolitiska stödet. Det värdefulla tillskott till den vanliga utbildningsverksamheten som det frivilliga studiearbetet utgör är oomstritt. Men att knyta det starkt till kulturverksamheten kan vara tvivelaktigt. I studiecirkelverksamheten dominerar estetiska ämnen, samhällsämnen och språk. De två förstnämnda ämnesgrupperna svarar vardera för ungefär en tredjedel av studieverksamheten. Riksdagen har prioriterat cirklar i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap, vilka svarar mot grundskolans läroplan, genom att besluta att för sådana cirklar skall utgå ett tilläggsbidrag på sammanlagt högst 15 kronor per studietimme. I övrigt utgår statsbidrag till cirklar med 75 procent av kostnaderna för ledararvode och studiematerial, dock högst 30 kronor per studietimme. I propositionen föreslås nu att denna maximigräns höjs till 32 kronor, medan moderata samlingspartiet vill höja med 1 krona till 31 kronor. Detta innebär alltså inte att vi på något sätt är negativt inställda till studiecirkelverksamheten. Men nu gäller det anslag till vårt lands kulturella verksamhet. Att då, som socialdemokraterna gjort, så prioritera studiecirkelverksamheten att det i särklass högsta stödet går till denna medan andra verkligt tvingande behov åsidosätts, finner vi vara felaktigt. Fru Diesen har, liksom fru Mogård, redogjort för de motiv som ligger till grund för vårt ställningstagande och de prioriteringar vi velat göra på det kulturpolitiska området. Studiecirklarna bygger bl.a. på principen att med olika former av utbildning nå så många människor som möjligt i vårt land. En viss tveksamhet gör sig på många håll gällande i fråga om utformningen av stödet till rent hobbybetonade cirklar, och den tveksamheten finner jag vara berättigad, även om gränsen mellan hobby och kultur är flytande och skall så vara. Riksdagens revisorer anför i sin granskningspromemoria angående vuxenutbildningen bl.a.: ”Drygt en tredjedel faller under rubriken Litteratur, konst, teater, film och musik. En närmare analys av dessa ämnen ger stöd för antagandet att den helt övervägande delen av dessa cirklar har karaktär av förströelseverksamhet eller står på gränsen därtill.” Som exempel vill jag nämna att 50 000 personer ägnade sig åt vävning, 38 000 åt keramik, 32 500 åt träslöjd, 28 000 åt konstvävnad och nära 22 000 åt porslinsmålning. Kanske ger detta oss en tankeställare. Den socialdemorkatiska höjningen förefaller särskilt omotiverad mot bakgrund av att, som utskottet anför, såväl SVUX som FÖVUX i år beräknas lägga fram förslag om nya bestämmelser om statsbidrag till bl.a. studiecirkelverksamhet — enligt vad jag har hört redan på förhösten. Utskottet påpekar med anledning av moderata samlingspartiets partimotion att frågan om bidrag till nämnda cirklar inom kort kommer att behandlas i annat sammanhang. Mot bakgrund därav tillstyrker man propositionens förslag och avstyrker moderata samlingspartiets. Den intressanta frågan är i stället: Kommer detta ökade stöd på en krona, som skiljer förslagen åt, att bidra till en ökad studieverksamhet, och var kommer i så fall ökningen att ske? Får vi fler som väver flamskt? Får vi fler som studerar engelska? Därom vet vi intet. Sluter man upp kring reservationen 3 av herr Nyhage och mig vid utbildningsutskottets betänkande kommer emellertid potentiella kulturresurser hos eftersatta grupper att utökas, för att använda statsrådet Zachrissons vokabulär. I dag gäller en säregen bestämmelse att i musikcirkel får som villkor för statsbidrag ingå deltagare under 14 år, dock att antalet sådana deltagare får uppgå till högst hälften. Detta krav anser vi reservanter vara kulturfientligt och bidragande till kulturell ojämlikhet. Musiken utgör en av de största kulturella upplevelserna. Var och en som rör sig bland ungdom kan konstatera hur musikintresset ständigt stiger. Ingen torde heller kunna förneka att det är i de yngre åldrarna, när intreset vaknar, som åtgärder skall sättas in för att skapa förutsättningar för aktivt musikutövande under resten av livet. 14—1S5-åringarna är i många fall för gamla för att börja på ett nybörjarstadium — de upplever sig vara för gamla. I kommuner som saknar kommunal musikskola blir det alltför många barn med goda förutsättningar för musikalisk verksamhet som aldrig kommer i kontakt med möjligheterna till musikutbildning under de åldrar när dessa förutsättningar är som störst. I många fall, där kommuner känner sitt ansvar, får de ändå delta i studiecirkelverksamheten och kommunen betalar, vilket innebär en övervältring på kommunerna. Även om utskottet ställer sig positivt till våra önskemål avstyrks motionen om borttagande av bestämmelsen att högst hälften av deltagarna i en sådan här studiecirkel får vara under 14 år med hänvisning till barnstugeutredningens väntade förslag. Detta förslag berör emellertid i första hand barn som går på lågstadiet och kommer inte att ta upp åldersgruppen 11—14 år som här är aktuell. Förslaget kan därför enligt min uppfattning inte utgöra motiv för avslag. Att satsa på ungdomens kulturella aktiviteter är kanske det mest väsentliga för att få en spridning av kulturupplevelserna. Ett aktivt musicerande och deltagande i konstoch teatercirklar bidrar inte bara till att lägga grunden till ett livslångt kulturengagemang — det ger dessutom tillfälle till fritidsaktiviteter som gör fritiden rolig och meningsfull. För att uttrycka det konkret: Det måste vara bättre att satsa på en blockflöjtscirkel för 13-åringar än på porslinsmålning för S3-åringar. Båda aktiviteterna skall finnas, men samhället skall inte prioritera den senare, som nu görs. Vi tycker också att för alla typer av kulturcirklar bör man kunna starta en försöksverksamhet beträffande sänkt åldersgräns för deltagarna. Herr talman! Också på ett annat område har herr Nyhage och jag velat prioritera ett ökat stöd till kulturverksamheten. I propositionen föreslås att studiecirklarna till sin pedagogiska verksamhet skall få ett med 2 miljoner kronor förhöjt anslag. Vi föreslår att 1,5 miljoner härav skall specialdestineras till kulturområdet — ett yrkande som utskottsmajoriteten inte biträder under förespegling av att studieförbunden själva bör få svara för fördelningen. Vårt ställningstagande grundar sig på övertygelsen att just kulturområdet har behov av ett extra stöd i den centrala verksamheten, och vi anser inte att samhället i sin bidragsgivning bör frånhända sig ansvaret för vad bidraget destineras till. Jag vill med dessa ord hemställa om bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 6 vid utbildningsutskottets betänkande nr 27. Men, herr talman, det må vara mig tillåtet att i ett speciellt avseende uttrycka min besvikelse över kulturpropositionen. Jag syftar då på den exklusiva inriktningen av satsningen på kulturpolitiken när det gäller organisationerna i betydelsen folkrörelser. Det är inte så att jag missunnar dessa organisationer stöd, men denna satsning har medfört att andra sammanslutningar, utan anknytning till någon riksorganisation men fyllda av kulturella ambitioner och med ansvar för en ofta vittomfattande och engagerad kulturverksamhet, blivit ställda åt sidan. Även om inte samhället satsar pengar för att stödja dessa sammanslutningar är det anmärkningsvärt att deras verksamhet i så ringa form omnämns i propositionen. Särskilt gäller detta vår hemslöjd. Vi lever i ett alltmer sekulariserat samhälle, där industrin tagit över produktionen av praktiskt taget alla våra vardagsföremål. Desto mer angeläget är det att vårda sig om tradition och estetik från tider när all tillverkning var beroende av den enskilda människan och hennes kulturuppfattning. Våra olika hemslöjdsföreningar arbetar ofta under ytterligt svåra ekonomiska förhållanden, men deras insatser på kulturområdet är oskattbara. Låt oss se oss omkring. Den enda utsmyckning som bestås i denna riksdagens plenisal är resultatet av månghundraårig hemslöjdsverksamhet. Åtskilliga av riksdagens ledamöter har kanske också fått sitt konstintresse väckt av verksamheten i vår egen konstklubb. Många av oss är aktivt engagerade i hembygdsföreningarna. Skönhet och tradition är värden som måste skyddas, och just riksdagsmännens, dvs. våra egna, engagemang i dessa avseenden visar att vi delar den uppfattningen. Kulturpolitiken kommer att förändras och nya satsningar kommer att göras, och jag vill här gärna uttrycka den förhoppningen att i framtiden dessa sammanslutningar, vilkas kulturverksamhet är så omistlig, inte blir bortglömda.

Herr talman! Under de senaste tre veckorna har vi vid tre tillfällen diskuterat bildningsoch utbildningsverksamhet för vuxna. Vi startade med den kommunala vuxenutbildningen, i förra veckan var det folkhögskolornas tur och i dag har vi anledning dröja inför studieförbundens verksamhet. Tidigare har de frågorna kommit i en särskild proposition, men i år kommer de tillsammans med det stora kulturförslaget. Och även om det utskottstekniskt kan vara litet besvärligt att hantera en sådan här stor proposition vill jag ändå tolka det som en symbol för och en markering av den kulturgärning som bedrivits i det fria folkbildningsarbetet. Vid sidan av utbildningsklyftan mellan unga och äldre som skäl för satsningen på vuxenutbildningen finns anledning att på nytt understryka det gamla klassiska folkbildningsmotivet: utbildning för medborgarrollen. "Det ökade avståndet mellan medborgare och beslutsfattare samt växande makt hos kommunala och statliga myndigheter gör det nödvändigt för alla att öka sina kunskaper för att kunna följa och påverka samhällsutvecklingen. Detta gäller om såväl den allmänna samhällsplaneringen som miljöfrågor, internationella relationer och flera andra problemområden. Studieförbunden har visat sig vara goda instrument för att föra ut vuxenutbildningen till de lägst utbildade och därmed i någon mån minska utbildningsklyftan mellan äldre och yngre. Här kan hänvisas till FÖVUX kommitténs verksamhet samt flera andra projekt med uppsökande verksamhet. I fråga om människors möjligheter att följa och påverka samhällsutvecklingen på viktiga punkter lär det vara svårt att finna bättre kanaler för kommunikation mellan människor och samhällsorgan än studieförbunden och folkrörelsernas övriga organ. Den uppgift som lämnas i propositionen att över två miljoner människor förra arbetsåret deltog i denna verksamhet stryker ju också kraftigt under detta. Kulturpropositionen som helhet andas mycket av välvilja och rymmer många vackra ord, även om de inte alltid följs upp av praktiska åtgärder. På ett område kan man dock förmärka en viss skillnad, och det är beträffande decentraliseringsproblematiken. Den var starkare betonad i kulturrådets betänkande än vad som framkommer av propositionen. Vi har från centeroch folkpartihåll fogat en reservation till utskottets betänkande rörande den saken, och med tanke på att man strukit bort ett av kriterierna för det centrala stödet till studieförbunden, nämligen det geografiska, tycker vi att man där har tappat bort den decentralisering som det ofta talas så vackert om. Det är inte oväsentligt på vilka grunder studieförbunden får sina medel. Vi vet nämligen att de medlen har en mycket starkt styrande effekt, och vi tycker att man i propositionen inte har givit något motiv för att ta bort det geografiska kriteriet. Det talas i propositionen om kommunsammanläggningen, men i övrigt har man inte några argument som styrker att det kan föreligga skäl för att göra det. Departementschefen återkommer längre fram till frågan genom att säga att viss hänsyn dock bör kunna tas till arten och omfattningen av de olika studieförbundens verksamhet, som kan medföra att kostnaden per studietimme varierar. Har man en omfattande verksamhet i de stora glesbygdsområdena, så har man en varierande och större kostnad. Min fråga till utskottets företrädare blir närmast om det möjligen är så att man i någon mån tänker ta tillbaka det man tidigare strukit i propositionen när det gäller grunderna för stödet. Jag är inte övertygad om att det är tanken, men om det är så, skulle vår reservation vara onödig. I avvaktan på ett besked att så är fallet, yrkar jag bifall till reservationen 5. Sedan en fundering av principiell art. Den gäller det förhållandet att man från statsmaktens sida kan stimulera studieförbund att ta på sig speciella uppgifter. Jag tänker då på den studieoch informationskampanj i energifrågorna som kom att äga rum under hösten. Det är självfallet mycket viktiga spörsmål, och det är naturligtvis angeläget att den informationen når ut, men jag tror att det kan ligga en fara i detta, om den byggs ut mycket systematiskt. Det innebär självfallet en mycket stark styrning, och det kan på lång sikt nagga det fria folkbildningsarbetet i kanten. Uppräkningen av anslaget till studieförbundens verksamhet är riktig. Man kan möjligen tycka att den kunde ha varit litet större. Jag är förvånad över att fru Sundberg, som i övrigt hade många berömmande ord att säga om studiearbetet, kom till slutsatsen att förslaget innebär en för stor satsning på det allmänna utbudet och därför vill sänka anslaget i förhållande till propositionens förslag. Det är en tankegång som jag och majoriteten i utskottet icke kunnat följa. Jag menar att anslaget närmast följer kostnadsökningen. Höjningen innebär reellt sett ingen uppräkning. Det vore oriktigt att i enlighet med den moderata reservationen försämra studieförbundens ekonomiska villkor. Allmänt vill jag säga att jag tror att varje stöd skall ges på sådant sätt att studieförbundens själständighet och oberoende vidmakthålls och så att olika studieförbund får en likartad behandling. Det är ingen nyhet — så står det också i författningen — men jag tycker att det finns anledning att upprepa detta allt emellanåt. Jag vill sluta med att säga att jag tycker att studieförbunden utgör en naturlig bas för en omfattande och mångsidig kulturell aktivitet. De bör av stat och kommun ges ett stöd som svarar däremot. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på alla punkter utom punkten 8 där jag yrkar bifall till reservationen 5.

Herr talman! Studiecirkelverksamheten har under senare år kraftigt ökat. Antalet deltagare förra verksamhetsåret var 2,1 miljoner människor. Enligt Folkbildningsförbundets beräkning ökar antalet studiecirklar från 180 000 år 1969 82. Denna ökning är glädjande. Studiecirkelverksamheten fyller inte bara ett stort behov på utbildningssidan utan har även en social, kontaktskapande funktion som är viktig, inte minst för invandrargrupper. Studieför bunden bedriver en omfattande uppsökande verksamhet, som har betydelse när det gäller att nå ut till bl.a. korttidsutbildade personer och invandrare. Det är framför allt tre ämnesgrupper som dominerar studiecirkelverksamheten, nämligen språk, estetiska ämnen och samhällsämnen. På språksidan och på invandrarsidan blir det allt vanligare att studieförbunden har heltidsanställda cirkelledare. Studiecirkelledararvodet utgår dock givetvis bara under den tid cirkelverksamhet bedrivs. När det gäller de estetiska ämnena är oftast studiecirkelledarskapet en viktig inkomstkälla för många kulturarbetare. Statsbidrag till allmänna studiecirklar utgår, enligt kungörelse nr 409 år 1973 om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, med högst 75 procent av kostnaderna för ledararvode och studiematerial, dock högst med 30 kronor per studietimme. Av detta belopp får högst 24 kronor avse ledararvode. Kungl. Maj:t föreslår nu att statsbidraget till de allmänna studiecirklarna skall höjas med 2 kronor till högst 32 kronor per studietimme. Denna höjning anser vänsterpartiet kommunisterna vara alltför liten. Vi har i motionen 1721 yrkat att bidragsbeloppet ytterligare skall räknas upp. Vad som vidare motiverar en höjning, utöver det jag här anfört, är det faktum att den nu av Kungl. Maj:t föreslagna höjningen på intet sätt ens täcker in den penningvärdeminskning som skett sedan den senaste höjningen av bidraget. Samhällets ekonomiska bidrag till olika institutioner brukar öka år från år i takt med den allmänna löneoch kostnadsutvecklingen. Det borde vara lika naturligt att regelbunden uppräkning skedde av medlen till studieorganisationer. Dessutom borde statsbidraget vara indexreglerat för att eftersläpningar skulle förhindras. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationen 2 vid utbildningsutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Jag fäste mig vid att herr Wiklund använde samma argumentering för yrkandet om avslag på vår framställning som anförs i utskottsbetänkandet, och det finns väl inga andra skäl. Jag tycker att de är i tunnaste laget. Att bara hänvisa till kommunsammanläggningarna är inte tillräckligt. Jag har svårt att förstå varför just dessa skulle vara skäl för att ändra ett system som vi vet fungerar tillfredsställande och gå över till någonting som vi inte har en aning om vad det innebär. Samtidigt strävar man från olika håll efter en vidgning av möjligheterna till ökade kulturaktiviteter inte minst i glesbygden där, som jag sade i mitt huvudanförande, utbudet av förklarliga skäl är mer begränsat än på andra håll. Jag finner inga godtagbara skäl att ändra på det system som nu fungerar. Från skolöverstyrelsen och från andra håll har heller inga sådana krav ställts.

Herr talman! Jag vill gärna hålla med herr Wiklund om att det föreligger svårigheter att dra gränsen mellan en fritidsgrupp och fackbildningsverksamhet. Jag försökte också betona det i mitt anförande.

I praktiken blir det här ett fullständigt orimligt förfarande, herr Wiklund. Jag vill säga några ord även om herr Wiklunds avslagsyrkande på vårt förslag att begränsa höjningen till 1 krona. Jag vill först erinra om att vi i fråga om höjningen av anslaget till den centrala verksamheten, bortsett från inriktningen, inte har någon avvikande uppfattning om stödets storlek. Skillnaden mellan herr Wiklund och mig är att vi har velat utöka verksamheten och nå fler människor, medan det angelägna för herr Wiklund tycks vara att denna krona kommer studiecirkelledaren tillgodo. Det kan inte vara det mest väsentliga, särskilt som en stor del av denna verksamhet kommer att ligga utanför det kulturpolitiska området. Låt mig till sist bara nämna att statsverkspropositionen för budgetåret 1970 74. Vi vet ännu inte hur stor den verkliga utgiften blir. Detta är ett förslagsanslag och måste så vara.
Herr talman! Herr Wiklund sade i sin kommentar till reservationen 5 att vi nu rör oss med andra beräkningsgrunder. Tyvärr spred herr Wiklund inget ljus över den oklarhet som kan råda om vad propositionen och utskottsmajoriteten egentligen avser när man säger att arten och omfattningen av de olika studieförbundens arbete kan medföra olika kostnader per studietimme och att detta bör beaktas. Herr Wiklund säger också att den stora satsningen på pedagogisk upprustning m.m, är en garanti för den kvalitetsförbättring man eftersträvar. Det är naturligtvis mycket bra. Det gäller bara att se till att det inte kolliderar med andra goda avsikter, och det är där jag menar att propositionen gör den logiska kullerbyttan att man mycket ofta talar om att decentralisera utbudet men samtidigt avskaffar en ersättningsregel som har motverkat centralisering. Det är därför jag tycker att det är så angeläget att kammaren biträder reservationen 5.
Herr talman! År 1970 beslutades att 30 kronor skulle utgå i statsbidrag per studietimme, och nu 1974 sker en uppräkning med 2 kronor eller med 6 procent. Om man jämför den ökningen med den allmänna kostnadsutvecklingen är ökningen alldeles för liten. Jag tycker, herr Wiklund, att även om det beräknas att SVUX och FÖVUX under innevarande år kommer att lämna förslag beträffande bestämmelser om statsbidrag till studiecirkelverksamhet, finns det ingen anledning till handlingsförlamning i denna fråga. Nog har vi råd med ett påslag på studiecirkelledararvodet. Det för kanske för långt att här gå in på nationalekonomiska diskussioner, men vänsterpartiet kommunisterna har många gånger tidigare pekat på var resurser kan tas, t.ex. från bolagsvinsterna, från aktiekapital och genom nedskärning av militärutgifterna.

Herr talman! Jag kan inte se att det är på minsta sätt orimligt om vi nu har en statsbidragsbestämmelse som säger att högst hälften av eleverna får vara under 14 år — att man försöker dela upp eleverna så att man uppfyller de krav som ställs för att få statsbidrag. Att detta är ett otympligt administrativt förfarande, om man har att göra med 13-, 14 och 1S5-åringar, det tror jag herr Wiklund och jag kan vara överens om. Beträffande fritidsgrupper försökte jag i min förra replik klargöra att jag inte kan se någon större skillnad mellan s.k. fritidsgrupper för vuxna personer och fritidsgrupper för tonåringar. Gränsdragningen är precis lika svår på det ena området som på det andra. Tillåter vi en verksamhet som går utöver gränsen i det ena fallet, bör vi göra det också i det andra fallet. Vad beträffar en musikcirkel med ungdomar där mer än hälften är under 14 år tror jag, herr talman, att man kan tyda herr Wiklunds yttrande som en diskriminering av de förnämliga cirkelledare som finns. Det är trots allt, såvitt jag kan bedöma, i varje fall inte någon större svårighet för dem om inte hälftenbegreppet hålls.

Herr talman! I den här något ostrukturerade debatten återvänder jag nu till de avsnitt som rör kulturutskottets del av kulturpropositionen. I propositionen finns bland mycket annat ett avsnitt om radio och television. Departementschefen tillkännager där att han avser att tillkalla en parlamentarisk utredning för att analysera frågorna om rundradioverksamhetens organisation och finansiering och om formerna för Sveriges Radios kontakt med publiken. Det är ett bra men alltför senkommet beslut som regeringen nu har fattat. I januari 1973 motionerade herr Sundman och jag om just en sådan utredning, men det kravet avslogs av den socialdemokratiska majoriteten. Det var faktiskt skada att den utredning som nu skall tillsättas inte kom till redan i fjol. Då hade den haft bättre tid att arbeta med de komplicerade och långsiktiga frågor som måste lösas inom de närmaste åren. Då hade vi i dag också haft bättre underlag att bedöma de frågor om Sveriges Radios personella och ekonomiska resurser som i dessa dagar orsakar så stor uppståndelse. Vad är det då striden just nu gäller? Ja, det är faktiskt inte så lätt att svara på. Formellt rör det sig om det budgetära utrymmet för Sveriges Radio under det kommande arbetsåret. Radioledningen har meddelat att utan den extra medelstilldelning man begärt och nu fått nej till tvingas Sveriges Radio till drastiska personalinskränkningar och nedskärningar i programutbudet. Förklaringen kan ju inte rimligen vara enbart brister i Sveriges Radios interna planering. Visserligen kan det verka säreget att man i januari, sedan statsverkspropositionen publicerats, hävdade att 20 miljoner kronor fattades för att sedan — när riksdagen anvisat 15 miljoner kronor extra — förklara att trots detta ytterligare 16 miljoner behövs. Men bakgrunden är faktiskt så pass enkel som att de oväntat stora lönestegringarna drabbar ett personalintensivt företag som Sveriges Radio särskilt hårt. Nej, snarare ter sig denna konflikt mellan Sveriges Radios styrelse och ledning å ena sidan och utbildningsdepartementet å den andra som ett tecken på bristande kontakter mellan radiohuset och kanslihuset. Enligt många uppgifter känner sig radiostyrelsen närmast maktlös i denna situation. Man upplever departementschefens ställningstagande i anslagsfrågan som uttryck för en direkt kommandoväg från kanslihuset gentemot Sveriges Radio. Man ifrågasätter på sina håll rent av om inte detta är en markering från regeringens sida av den förtroendekris som påstås existera i förhållande till Sveriges Radio. I längden är det orimligt att sådana oklarheter består. Om man i kanslihuset är missnöjd med radiostyrelsens och radioledningens skötsel av Sveriges Radio bör detta markeras i andra former än genom ekonomiska sanktioner. Om det är skilda bedömningar av det sakliga kostnadsunderlaget som föreligger, bör det kunna klaras ut i en förtroendefull dialog mellan departementets och radiohusets folk. Det är för övrigt underligt och oroande att motsvarande klyftor i bedömningen av det sakliga underlaget föreligger mellan departementet och Operan. Den restriktivitet som präglat regeringens handläggning av Sveriges Radios krav innebär uppenbara risker för både de fast anställdas och frilans-medarbetarnas trygghet. Det är otillfredsställande. Det hjälper ju inte mycket om man med ena handen ger ett nytt bidrag till de fria kulturarbetarna, när man med den andra gör dem arbetslösa vid en viktig och för vissa kulturarbetarkategorier unik arbetsplats som Sveriges Radio. Men ännu mer oroande är att departementets prutningar leder till ett mindre omfattande och säkert även kvalitativt sämre programutbud för radiolyssnarna och TV-tittarna. Om man nu från departementets sida vill slå radioledningen på fingrarna är risken stor att det blir publiken som träffas. Och det var väl ändå inte meningen!

Herr talman! Det här är på sitt sätt en märkesdag. Det är — i varje fall vad jag vet — första gången riksdagen har en mera principiell, övergripande kulturdebatt. Med dagens beslut kommer riksdagen att fastställa att ”kulturell jämlikhet är lika angelägen som ekonomisk och social jämlikhet” och att ”kulturpolitiken är ett medel att skapa en välfärd som utgår från ett vidare begrepp än tidigare och som syftar till att vidga människornas handlingsfrihet och utvecklingsmöjligheter”. Det är verkligen ett betydelsefullt steg. Under min tid i riksdagen har jag — av lättförklarliga skäl — ägnat de kulturpolitiska frågeställningarna ett särskilt intresse. Det var min avsikt att göra ett ganska omfattande principiellt inlägg i dag. Jag saknar inte synpunkter. Därför antecknade jag mig som talare i kammarkansliet redan i torsdags eller i fredags. Frånsett utskottets ordförande var jag den förste som anmälde sig. Vid utskottets slutsammanträde befann jag mig dess värre i Trondheim för ett sammanträde med Nordiska rådets kulturutskott — jag har ju också engagerat mig i den nordiska kulturpolitiken. Jag finns alltså inte med bland de utskottsledamöter som signerat betänkandet och inte heller bland reservanterna. Det är möjligen av detta skäl jag får ordet först nu. Det vore emellertid förmätet av mig att nu, efter det debatten varat i fem timmar, börja om från början. Herr talman! Som man förr sade i de lantliga kommunalfullmäktigeförsamlingarna: tack för ordet!

Herr talman! Det är ju alltid förargligt att komma en liten bit ned på talarlistan därför att man inte tillhör reservanterna, som inte heller jag gör, men jag skall försöka bära det med jämnmod. Av den nya statliga kulturpolitiken blev det, som vi nu ser och som det har framgått av dagens debatt, inte så mycket, åtminstone vad gäller insatser i form av nödvändiga pengar. Det rör sig — har det med någon överdrift sagts — närmast om smulor. Så skulle jag kanske inte vilja uttrycka mig, men uttalandet finns alltså. Jag vill ta upp ett yttrande av utbildningsministern. Denne sade något av innebörd att studiecirkelverksamheten har fått väsentligt förbättrade villkor. Det är väl ändå inte riktigt. Det längsta man kan sträcka sig till är att säga att verksamheten inte fått försämrade villkor. Det går väl, som jag har räknat på det, närmast jämnt ut — men det må ju vara bra det också. Den s.k. satsningen skall löpa under en treårsperiod. Årets etapp, den första, är som jag ser det inte alltför imponerande. Tyvärr ges inte heller någon klar antydan om att de två senare etapperna skall bli avsevärt bättre. Hoppet är emellertid som alltid kvar också för studieförbundens del, något som jag ett ögonblick vill återkomma till. Utbildningsministern uttalar en principiell uppskattning av folkrörelserna — däribland studieförbunden — och av deras kulturinsatser, och det är ju alltid tacksamt att höra och läsa. Realiteter är det dock inte så gott om. Att studiecirkelbidragen höjs med två kronor per studietimme är enligt min uppfattning inte mycket att orda om. Det är i stort blott och bart en inflatoriskt betingad kostnadsuppräkning — studiecirkelbidragen har inte allmänt höjts på åtskilliga år; jag syftar alltså på en allmän höjning, inte på höjningar i speciella fall. Årets hårda förhandlingar mellan studieförbunden och lärarorganisationerna, som jag känner till en del om, resulterar i icke obetydliga höjningar av cirkelledararvodena. Hänsyn härtill har enligt vad jag kan förstå icke tagits. Att under sådana förhållanden vilja begränsa höjningen av bidraget per studiecirkeltimme från två kronor till en krona är, det måste jag konstatera som ansvarig för en icke obetydlig del av folkbildningsverksamheten i vårt land, så långt ifrån att vara välgrundat att det närmast måste betraktas som verklighetsfrämmande. Med folkrörelsefientlighet, som utbildningsministern försökte leda tankarna till i sitt anförande, har det emellertid ingenting att göra. Det är jag angelägen att understryka, även om jag inte som det framgår har någon förståelse för en reducering av höjningen. Den föreslagna bidragsreduceringen kan inte ske — det vet jag som sysslar med folkbildningsarbetet praktiskt taget dagligen — utan uppenbara risker för studiecirkelverksamheten, som ju ändå är en bildningsoch utbildningsform som når ut till de många människorna. Jag är helt övertygad om att avsikten inte är att hämma denna verksamhet, men följden kan faktiskt bli något i den vägen. Goda villkor för studiecirkeln, som jag gärna betecknar som folkbildningens pulserande hjärta, är av helt avgörande betydelse för folkbildningen. Det måste, om så krävs, understrykas gång på gång. Syftet med att begränsa höjningen av studiecirkelbidraget till en krona är att utnyttja mellanskillnaden i anslagsmedlen till andra ändamål: för Operan i Stockholm, för riksantikvarieimbetet och för statens historiska museum, för naturhistoriska riksmuseet etc. Därom är i och för sig inget annat än gott att säga — det vill jag verkligen understryka i debatten om institutionskultur och mera personligt skapande kultur. Vederbörande institutioner torde otvivelaktigt behöva anslagsförstärkningar, men sådana får inte gå ut över ett annat ändamål, studiecirkelverksamheten, som är minst lika behjärtansvärt. Det går inte att klara balansen här med medelsöverflyttningar. Det enda möjliga är, som jag ser det, att nya pengar tas till. Det är, säger utbildningsministern på något ställe i propositionen, angeläget att på olika sätt stödja studiecirkelverksamheten i kulturämnen, dvs. i litteratur, konst och konsthantverk, teater och dans, foto och film, musik samt allmänna kulturfrågor. Ack ja, herr utbildningsminister, det vore verkligen en önskedröm, en kulturpolitisk giv med mycket mål och mycken mening i! Men mer än en önskedröm har det inte heller blivit. Stödet inskränker sig till några cirkelorganisatoriska bagateller. Det enda radikala är ett förslag om tilläggsbidrag till kulturcirklar, och det avvisas alltså, åtminstone tills vidare. Institutionskulturen får vissa, om också obetydliga, pekuniära uppmuntringar. Den konstnärliga verksamheten i grupper utanför de fasta kulturinstitutionerna, t.ex. i studieförbundens kulturcirklar, får i stort sett nöja sig med uppmuntrande tillrop — i och för sig mycket angenämt men knappast skapande mera kulturaktivitet i nya folkgrupper. Inte ens förslaget i motionen 1655 om att ett särskilt tilläggsbidrag till kulturcirklarna åtminstone skulle kunna prövas har vunnit något gehör nu. Men sanna mina ord, herr utbildningsminister, det kommer tillbaka — och då kanske, hoppas jag, från regeringshåll. I sammanhanget vill jag gärna understryka att studiecirklar också i kulturämnena noggrant följer en fastställd utomordentligt seriös studieplan. Ingen studiecirkel är alltså förströelse i den meningen att den inte leder och skall leda till ett klart kunskapseller bildningsmål. Att en studiecirkel samtidigt kan skänka nöje skall inte förnekas. Det är förmodligen det som utgör dess extra attraktivitet framför de flesta andra studieformer. I reservationen 27 vid kulturutskottets betänkande nr 15 — och nu kommer jag till en annan lika viktig sak i dagens sammanhang — yrkas att 2 miljoner kronor skall gå till museiverksamheten i Göteborg. Staden Göteborg känner ju utbildningsministern mycket väl till. Motiveringen är — det har väl redan framhållits i debatten men jag vill understryka det med orden i reservationen — att museiverksamheten i denna rikets andra stad till viss del ”går utöver vad som normalt är att betrakta som en primärkommunal uppgift”. Museiverksamheten riktar sig i betydande omfattning också till en stor västsvensk publik med hemvist utanför kommunen och till viss del även till en rikssvensk publik. Den vetenskapliga betydelse som dessa museer har är inte heller att förglömma. Frågan om museiverksamheten i Göteborg har ju varit på tal tidigare i rikssammanhang, och nu menar vi motionärer att rätta ögonblicket är inne att äntligen göra slag i saken. Landet är inte bara Stockholm, inte heller när det gäller institutionella kulturyttringar. Reservationen stöds av centerpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna — som det förefaller i deras helhet — och det är att notera med tillfredsställelse. Frånvaron av socialdemokratiska och moderata namn bland reservanterna betyder emellertid inte, såvitt jag förstår, att sympatier för den här reservationen saknas i dessa partier. Sådana sympatier finns, efter vad jag har förstått, inte bara hos kammarledamöter från Göteborg och Västsverige.

I dag gäller det alltså Göteborg, i morgon kanske det kan gälla någon annan större kommun. Reservationen 27 vid kulturutskottets betänkande nr 15 har stöd också från åtskilliga moderater, och jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Först vill jag på det bestämdaste tillbakavisa fru Rönnungs påstående att vi kommunister på något sätt vill förkväva det fria ordet och införa censur. Det vore ju detsamma som att vrida klockan tillbaka. Vi har vid många tillfällen visat att det verkligen är lögn och förtal när man beskyller oss för detta. Vad sedan angår barnkulturen och fru Rönnungs angrepp på min reservation tycker jag att vad fru Rönnung sade var överord som jag inte förstår. Jag delar ju utskottets uppfattning att det skall ägnas uppmärksamhet åt dessa frågor. Men vad jag vill är, att det skall ställas pengar till förfogande. Det är ju tyvärr så i vårt samhälle att utan pengar kommer man inte särskilt långt. Sedan gav fru Rönnung oss rådet att vänta och se. Ja, det är inte svårt att ge oss det rådet. Vad skall vi annars göra? Vi har ingen egen majoritet här i riksdagen och kan därför inte anslå några pengar — om inte också andra ledamöter går med oss, vilket de väl inte lär göra i detta fallet. Det är ekonomiska resurser som behövs för att på ett bättre och riktigare sätt kunna möta den kommersialism som barnen är utsatta för, och de pengarna får inte dröja för länge. Jag tycker det är bättre att vara ute i god tid än att komma för sent. Slutligen har vi inte angivit något opreciserat belopp, utan vi har överlåtit till den socialdemokratiska regeringen att framlägga förslag om anslag till barnkulturen. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen 9.

Herr talman! Det har avgivits många löften om att sätta barnen i förgrunden när det gäller att planera kulturfrågorna, och det är vi som har motionerat i denna fråga mycket glada för. Redan under den allmänna motionstiden väckte vi en motion — nr 220 — för att stimulera till en bättre debatt kring barns rätt till en mer allsidig kulturupplevelse i vårt samhälle. Vi anser att barnens situation är så allvarlig och utsatt att man bör ge barnen förtur vid planeringen av kulturutbudet i samhället. Barnen är så utsatta för den kommersiella verksamhet som bedrivs att de knappast kan freda sig mot alla utbud. Det är alltför många personer som skall tjäna pengar på att barnen känner en längtan efter att ha något läsbart i sina händer eller efter att uppleva aktivitet på sin fritid. Jag tänker då i första hand på alla de dåliga serietidningar och serieböcker som finns överallt — i kiosker, i varuhus och i livsmedelsbutiker — och vilkas skriftspråk ofta är så utarmat att det knappast kan inspirera barnen att söka sig till bättre litteratur. Lika ofta är innehållet i dessa tidningar våldshändelser, där den råa styrkan och vapnen går mot seger och den lilla, tystlåtna människan blir till en dummerjöns som lider nederlag. Men de mest spännande händelserna kommer alltid i nästa nummer, och det gör att barnen måste köpa också det. Eller också har man fiffigt nog samlarmärken i tidningarna, vilket gör att barnen måste köpa även följande nummer för att få en liten belöning. Uppgifterna om dessa tidningars försäljningssummor har gjort åtminstone mig en smula fundersam. Föräldrar och barn och vårt land tecknar prenumerationer på dessa tidningar för mellan 5 och 10 miljoner kronor per år. Och detta kanske blir barnens enda läsning, utöver det skolmaterial som vissa barn och ungdomar har. Vi köper för närvarande i vårt land serietidningar för sammanlagt 80—85 miljoner kronor om året. Man måste beklaga att vi har så få tillfällen att visa upp alternativ till dessa tidningar. När biblioteken ute i våra bygder annonserar ut sina nyförvärv av bättre litteratur eller ställer ut nyinköpta böcker i sina fönster drunknar deras små försök att sprida bättre litteratur i den överdimensionerade reklamen för det kommersiella utbudet. Det har föreslagits att vi i större utsträckning skulle försöka stimulera produktionen av bra barnoch ungdomsböcker i samhället. Som det är nu är detta ofta en ekonomisk fråga för barnoch ungdomsboksförfattarna. De kanske först och främst får lov att producera böcker som går att sälja. På våra bokförsäljningsställen kan vi se att det först och främst är s.k. säsongsaker som tas upp i barnoch ungdomsböckerna. För närvarande finns det en uppsjö av hästböcker, därför att hästintresset är stort bland våra ungdomar. Vi har haft liknande säsongsproduktioner med rymdmänniskor eller indianer som genomgående ämnen; det har då under en liten tid varit populärt bland ungdomarna att läsa om dessa saker. Vi säger också i vår motion att barn är en utsatt grupp när det gäller TV-tittande. Enligt undersökningar sitter barn framför TV-apparaten flera timmar om dagen. Jag vet inte om det finns någon uppgift som vederlägger att de grupper som saknar gemenskap i ännu större utsträckning än andra människor söker sig till TV. Detta säger jag bl.a. med utgångspunkt i de uppgifter som framkommit om att våra invandrarbarn i ännu högre grad än andra barn sitter framför TV-apparaten på dagarna. Vi har sagt att TV har ett stort ansvar härvidlag. I vår motion har vi också pekat på grupper som ofta blir svältfödda — exempelvis handikappade och invandrarbarn — därför att vi inte producerar särskilt bra material, som de kan tillgodogöra sig. Jag tänker på synsvaga, hörselskadade, utvecklingshämmade och barn från andra länder, som inte riktigt förstår vårt språk, utan skulle behöva ha andra uttrycksmedel. Men kultur är också relationer människor emellan, och ofta halkar vi förbi barnens krav på att få del av de vuxnas värld.

Det är en stor kulturfara om personer från olika åldrar inte förstår varandras språk. Därför skulle barn, när de vistas på våra barnstugor, ha rätt till naturliga dagliga kontakter med äldre människor och personer av båda könen. Ofta läggs grunden till intresse för kulturaktiviteter under barnoch ungdomsåren. Låt oss alltså inte förledas att tro att den kommersiella världen löser våra problem genom att erbjuda undermåliga filmer, dålig litteratur, korvkiosker eller några avskalade träd som enda aktivitet ifrån oss vuxna. Barn har rätt att ställa samma krav på kvalitet i vårt kulturplanerande som vi vuxna har. Som motionärer är vi glada över att de synpunkter som vi har framfört i vår enkla motion har kommit upp till debatt. Både av propositionen och utskottets betänkande framgår att de synpunkter som vi har framfört skall bli beaktade i framtiden och att resurser skall sättas in som kan medverka till att åstadkomma ett bättre och djupare intresse för barnens kultur i fortsättningen. Herr talman!

Herr talman! Jag tror knappast det är någon överdrift att påstå att kulturrådets betänkande, som kom i slutet av 1972, väckte stor och berättigad förväntan hos kulturlivets många företrädare i det här landet. Inte minst utlöste rådets tankar, meningar och förslag en bred och engagerad debatt inom folkrörelserna. Detta är ett helt naturligt och, som jag ser det, riktigt förhållande mot bakgrund av att våra folkrörelseorganisationer av olika slag — bildningsorganisationer, fackliga och kooperativa organisationer, nykterhetsrörelsen, de frireligiösa, de politiska organisationerna m.fl. — alltid utvecklat en omfattande kulturell aktivitet. Ja, jag skulle vilja påstå att de varit bärare av en betydelsefull folkligt anknuten och förankrad kulturdebatt. Nu har utbildningsministern framlagt sin kulturproposition, som vederbörligen utskottsbehandlats och föranlett betänkanden från kulturoch utbildningsutskotten. Det är väl riktigt att säga att propositionen inte fick något ovationsartat mottagande. Jag tror att det först och främst berodde på de högt ställda förväntningarna. För visst finner man — om man granskar propositionen — att den innehåller många och viktiga förslag. Jag skall inte försöka ge mig in på att beröra mer än ett litet avsnitt, ehuru det väl kunde vara frestande att främst uttrycka sin tillfredsställelse över det mesta men också anmäla bestämda förhoppningar om en kraftfull fortsatt utbyggnad av de statliga ekonomiska insatserna enligt den aviserade treårsplanen. Inte minst viktigt ter sig det beslut om formerna för de statliga insatserna för kulturarbetarna som måste komma under denna treårsperiod. Men, herr talman, jag tänker litet närmare beröra frågor som sammanhänger med motionen 1694, som väckts av ett antal socialdemokratiska ledamöter i kammaren. Motionen pekar i väl underbyggda formuleringar på folkrörelsernas och organisationernas viktiga uppgifter i framtidens svenska kulturliv. Man framhåller sin tillfredsställelse över att propositionen så klart myndighetsförklarat folkrörelserna och organisationerna på det kulturpolitiska fältet. Men man gör också det logiska och angelägna påpekandet att anslagsgivningen måste svara mot den viktiga roll som folkrörelserna avses komma att spela i den framtida kulturpolitiken. Glädjande nog har ett enigt utskott — såsom framgår av sista stycket på avsnittet 2.4, s. 21 i betänkandet — föreslagit riksdagen att tillkännage för Kungl. Maj:t sin önskan om en prioritering av det folkrörelseburna kulturarbetet i den framtida anslagsgivningen. Härmed har ett väsentligt yrkande i motionen tillgodosetts. Jag tycker det finns skäl att, med erfarenhet från utskottsbehandlingen, peka på det något anmärkningsvärda uti att centerpartiets representanter var obenägna att i utskottet biträda den här tanken. Man gjorde det visserligen, och det hälsar jag med tillfredsställelse, men det skedde inte med den där spontana anslutningen som man tycker hade varit naturlig från en i hög grad folkrörelseburen organisation. Däremot har utskottet av ganska naturliga skäl inte ansett sig kunna biträda motionsyrkandet om en automatisk anpassning av anslagen till kostnadsutvecklingen. Mitt starka betonande av folkrörelsernas roll hindrar emellertid inte att jag kraftigt vill betona de mindre ensemblernas och de fria gruppernas viktiga uppgifter och deras behov av och rätt till utbyggt stöd för sin verksamhet. Jag vill i anslutning till mitt resonemang om folkrörelsernas och organisationernas viktiga roll göra en liten kommentar i anledning av förslaget om införande av ett nytt bidrag, kallat anslag till Kulturprogram inom föreningslivet. Förslaget, som återfinns i avsnittet 25.6 i propositionen, innebär att det nuvarande statsbidraget till föreläsningar — ett gammalt och för folkbildare välkänt bidrag — skall avlösas av ett statsbidrag till kulturarrangemang utanför institutionerna. Bidraget föreslås uteslutande utgå till föreningslivet, och det avses gälla föreläsningar, sång-, musikoch dansprogram, dramatisk framställning, film och utställningar. I centerpartiets motion 1706 föreslås i yrkandet 3 att det här bidraget också skall kunna utgå till kommuner för arrangemang på platser där föreningslivet är svagt. Det låter sig ju sägas, och det kan vid första påseendet synas vara en naturlig propå. Men om man tänker litet närmare på förslaget är det egentligen ganska märkligt och har en — jag skulle vilja uttrycka det så starkt — obehaglig släktskap med den femtiotalsfilosofi som fanns i en rad av våra kommuner och som ledde fram till ett omfattande kommunalt ungdomsgårdsengagemang till stort förfång för föreningslivet. Jag är en varm vän av samhälleliga insatser på många områden, men jag vill bestämt varna för att välja den vägen i det här sammanhanget. Att följa centerpartiets motionskrav skulle, som jag ser det, vara att göra allvarligt avkall på den viktiga myndighetsförklaringen av folkrörelser och organisationer. Det är märkligt att centern, som talar sig varm för folkrörelser, så lätt faller ifrån sin tro på organisationernas möjligheter att göra en insats på detta område. Nu skall i ärlighetens namn sägas att efter lämplig påverkan i utskottet från vårt håll har centerrepresentanterna frångått motionsyrkandet. I ett särskilt yttrande, som återfinns på s. 85 i betänkandet, har de tvärtom — och helt riktigt utifrån mina utgångspunkter — valt att framhålla en problemlösning genom att satsa särskilt generöst på just föreningslivet för att tillgodose behovet av programverksamhet i områden där föreningslivet är svagt. Man förutsätter då en viss ambulerande verksamhet. Det måste vara den riktiga vägen, om man verkligen tror på och känner för föreningslivets möjligheter och värden i skilda avseenden. I en annan fråga har centern också märkligt nog gått ifrån en i vanliga fall driven agitationstes — det har berörts tidigare i kammaren, men jag vill återkomma till det — nämligen talet om decentralisering. I sällskap med övriga borgerliga representanter i utskottet föreslår de en höjning av anslaget till Dramaten. Nog kunde man väl ha hittat en något mer decentraliserad institution! I synnerhet gör man den reflexionen när utskottets värderade ordförande, herr Mattsson i Lane-Herrestad, frågar — jag förmodar att frågan var riktad till utbildningsministern — varför målpunkten om decentralisering har hamnat först på fjärde plats. Då är det litet märkligt att centern vill satsa på framför allt institutionsverksamhet, som rimligen måste gå ut över just den verksamhet som centern i varje fall med läpparna bekänner sig till, nämligen den ideellt och frivilligt burna kulturverksamheten. Ja, herr talman, mycket mer skulle kunna sägas om detta stora och viktiga betänkande, men jag inskränker mig till det sagda. Jag vill bara till slut uttala förhoppningen att det nya kulturrådet, som föreslås inrättas från och med den 1 oktober i år, skall kunna bedriva en progressiv och aktiv statlig kulturpolitik med den färdriktning som finns angiven i de åtta målpunkterna. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt med undantag för avsnittet 4.2, Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, där jag yrkar bifall till reservationerna 12, 14 a och c och 15.
Herr talman! När det gäller bidraget till folkrörelserna hade vi en bestämd känsla av att utbildningsministern verkligen hade tagit ett krafttag och att vi därför kunde känna oss tillfredsställda med vad som stod i propositionen. Men sedan kom förslaget att vi också skulle skriva att folkrörelserna bör ha goda möjligheter att påverka kulturpolitiken framdeles, och vi kom överens om att göra det. Till herr Alsén skulle jag vilja säga att vi i utskottet bör arbeta på det sättet att när det läggs fram förslag från olika håll skall vi sedan försöka komma fram till det bästa möjliga. Inte skall man väl benhårt hålla på ett förslag om det kommer fram någonting bättre. Jag tycker inte att det är något märkligt i det. Herr Alsén har också sagt att han och övriga socialdemokratiska utskottsledamöter inte till alla delar har kunnat följa upp en socialdemokratisk motion. Det kan vara naturligt att det blir på det sättet. Jag kan naturligtvis än en gång ta upp frågan om anslaget till Dramaten. Det är bl.a. för att Dramaten skall kunna komma ut utanför Stockholm med sina program som vi har yrkat på ett högre anslag.

Herr talman! Jag har full förståelse för de visdomsord som herr Mattsson i Lane-Herrestad var vänlig att rikta till mig. Jag är också medveten om att ett utskottsarbete, liksom all annan demokratisk verksamhet där människor strävar efter att nå lösningar, måste vara ett givande och tagande. Jag är självfallet glad åt att herr Mattsson i Lane-Herrestad och hans partivänner i utskottet fann anledning att lägga våra synpunkter till grund för sitt särskilda yttrande. En sådan utveckling skulle svenskt kulturliv och svensk kulturpolitik i fortsättningen må väl av. Den utvecklingen kommer jag att verka för, och jag hoppas att herr Mattsson kommer att visa samma följsamhet i fortsättningen.
Herr talman! Om vi nu skall tala om följsamhet, herr Alsén, så skall det väl inte bara vara i ena riktningen.

Herr talman! I motionen 1700 anhåller vi, några halländska riksdagsmän, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 28 angående den statliga kulturpolitiken om ett med 53 000 kronor förhöjt bidrag till Varbergs museum. Om detta bifölls skulle museet få tillhopa 113 000 kronor. Kungl. Maj:t har i propositionen upptagit ett oförändrat anslag med 60 000 kronor även för nästa budgetår. Som framgår av vår motion finns med utgången av 1973 ca 32000 registrerade föremål i museets samlingar. Det finns ca 1,5 miljoner dokument i folklivsarkivet handlande om folkliv och folktradition. Det är ett av landets största — det fjärde i ordningen — med traditionsuppteckningar, äldre handlingar, bildoch pressmaterial, personhistoria m.m. Härtill kommer ett forskningsbibliotek på ca 20 000 volymer — unikt för ett museum i landsorten. Det är uppbyggt bl.a. genom ett stort antal bytesförbindelser med inoch utländska institutioner. Museets samlingar har på olika sätt utnyttjats i den vetenskapliga Museet besöktes 1973 av totalt 74 926 personer, vari ingår 10 403 skolelever fördelade på 482 klasser. Museets vandringsutställningar i länet för skola och folkbildning har studerats av ca 21 000 personer. Varbergs museum, förening för Hallands folkkultur och Varbergs historia, bildades 1916 och har lokaler i Varbergs fästning. Samlingarna växte snabbt, bl.a. på grund av den överenskommelse som träffades 1929 mellan museiföreningarna i Halmstad och Varberg om en uppdelning av verksamheten i länet. Hela länet skulle vara verksamhetsområde för båda museerna, men med delade funktioner, och detta är fortfarande gällande. Museerna kompletterar således varandra. Museet i Halmstad svarar för dokumentation och visning av länets förhistoria och konst, medan museet i Varberg på samma sätt tar hand om länets folkkultur. Ett stort folklivsarkiv har också byggts upp, vilket i dag utgör en väsentlig del av verksamheten i Varbergs museum. Bägge museerna har således betydande länsomfattande samlingar och utför undersökningar på fältet. Sedan 1961 arrangerar Varbergs museum årligen ett stort antal tillfälliga utställningar av konst och kulturhistoria samt svarar för en stor del av de pedagogiska vandringsutställningarna till länets skolor och folkbildningen. År 1963 inrättades ett folkrörelsearkiv för norra Halland i museets lokaler, vilket i dag omfattar ca 30 hyllmeter med material från ett femtiotal fackliga och ideella organisationer. Museets fast anställda personal 1974 utgörs av museichef, amanuens, museitekniker, kassör och vaktmästare. Därtill kommer 8 arkivbiträden, som avlönas genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg. Tillfällig arbetskraft anställs under sommarmånaderna. Verksamheten upprätthålls i största utsträckning genom bidrag från Varbergs kommun, Hallands läns landsting och staten. För år 1974 disponerar museet anslag på sammanlagt 370 000 kronor, varav 165 000 från kommunen, 145 000 från landstinget och 60 000 från staten. Redan på 1920-talet visade sig staten välvillig mot museet och dess verksamhet genom tilldelning av ett flertal lotterimedelsanslag för inredning av lokaler och uppbyggnad av samlingarna. Då museet i Halmstad 1928 erhöll anslag av lotterimedel till uppförande av museibyggnad, fick Varbergs museum! samtidigt medel för inredning av museilokaler i medeltidsslottet. Under åren 1932-1945 erhöll museet bidrag från avkastning av den statliga lönefonden. Beslut om särskilt statsanslag som bidrag till museichefens avlöning fattades av 1945 års riksdag och utbetalades genom Kungl. vitterhetsakademien. Alltsedan dess har museichefen i Varberg och landsantikvarien i Halmstad haft samma lönegrad och förmåner i enlighet med statens löneförordning.

Varbergs museum intar en särställning. De sakkunniga har i betänkandet Museerna framhållit: ”Varbergs museums verksamhetsprogram förenar lokala och för Hallands län gemensamma uppgifter. —— — Museets ställning som självständigt organ med egen styrelse och egen chef måste därför ovillkorligen bibehållas. En kontinuerligt fortgående verksamhet med bibehållna funktioner inom samlingsoch dokumentationsverksamheten är likaledes ofrånkomlig. Det är mot bakgrund härav nödvändigt att museet garanteras ett statligt stöd av sådana proportioner att museets vidareutveckling kan anses tryggad.” Den historiska utvecklingen av de båda halländska museerna och deras verksamhet pekar tydligt på den särställning Hallands län intar, då ett nytt bidragssystem skall införas för länsmuseerna. Det är synnerligen angeläget att framhålla de förutsättningar som lett till att Varbergs museum i likhet med Kulturhistoriska museet i Lund givits ett särskilt statligt stöd genom beslut av riksdagen under en följd av år. Dessa båda museer har en särställning i svenskt museiväsen, vilket tidigare framhållits vid olika statliga utredningar i denna fråga. Med hänsyn till den speciella utredning rörande Kulturhistoriska museet i Lund som MUS 65 påbörjat har vi funnit det vara önskvärt att en motsvarande utredning görs av museioch utställningssakkunniga beträffande museerna i Halmstad och Varberg, samt att dessa utredningsresultat skulle ligga till grund för ett ställningstagande inom den arbetsgrupp som departementschefen avser föreslå Kungl. Maj:t att tillsätta . Det är nödvändigt att verksamheten vid de bägge museerna i Halmstad och Varberg kan bedrivas i oförändrad omfattning och med länsomfattande funktioner till dess att arbetsgruppen är klar med sitt ställningstagande. Därför borde en erforderlig ökning av det statliga bidraget utgå för höjda omkostnader. Jag har, herr talman, velat få in dessa synpunkter i dagens protokoll. Jag avstår från att yrka bifall till vår motion 1700. Det är vår förhoppning att den förestående verksamheten i den nyssnämnda arbetsgruppen skall ge till resultat att museiverksamheten i Varberg och Halland kan fortgå och vidareutvecklas.

Herr talman! Jag skall bara under ett par minuter återknyta till radiooch TV-frågorna, som först herr Hermansson och senare herr Wikström tog upp. På s. 361-365 i den proposition vi nu har att behandla tar departementschefen upp radiooch TV-frågorna. Han pekar på behovet av en noggrann analys, bl.a. av frågor rörande rundradioverksamhetens organisation och finansiering samt formerna för Sveriges Radios kontakt med publiken. För denna mera långsiktiga analys bör, enligt departementschefen, en parlamentarisk utredning svara. En sådan utredning kommer också att tillsättas före sommaren. Vid sidan av detta mera långsiktiga utredningsarbete fick också i mars månad en särskild arbetsgrupp till uppgift att ta itu med frågor inom ramen för nuvarande avtal. Denna särskilda arbetsgrupp bör inte minst med hänsyn till dagsläget arbeta mycket snabbt. Departementschefens förslag till åtgärder måste betecknas som mycket angelägna, särskilt med hänsyn till den oro som i dag råder ute i de små distrikten. Det är en oro och samtidigt en kritik som i några fall har resulterat i kanske alltför drastiska åtgärder. Medan vi här i kammaren i dag diskuterar bl.a. Sveriges Radios verksamhet har omkring 600 frilansmedarbetare punktstrejkat. Denna strejk är dock avblåst sedan kl. 12.00 i dag. Vi upplever följaktligen en kris inom Sveriges Radios verksamhet. En rikstidning i dag rubricerar detta som något av kaos i radiohuset. Det är nämligen inte bara hastigt iscensatta strejkåtgärder som i dag påminner oss om att det råder oro i radiokretsar. Även för de anställda ute på distriktskontoren verkar framtiden allt annat än ljus, och detta är en något märklig dagssituation vi upplever med hänsyn till vad Sveriges Radio för bara två år sedan antydde beträffande distriktsverksamheten. Det talades då allmänt inom Sveriges Radio om en nära förestående satsning på distrikten som avsågs expandera — detta inte minst som en följd av de senaste årens lyssnarundersökningar, som pekat på hög lyssningsfrekvens ute i de olika distrikten. Det som nu sker visar på en helt annan trend. Personligen tror jag att det finns anledning att analysera Sveriges Radios fördelningsprinciper. Faktum är att de små distrikten inte förmår bibehålla den programverksamhet som successivt har byggts upp. Kulturella och underhållande program har redan på en del håll fått strykas ur produktionen. Även en del nyhetssändningar har gått förlorade, och fler är i farozonen. Heltidsarbetande kontaktmän hotas av avsked, och med den personalinskränkning som befaras bland den fast anställda personalen riskerar man att tvingas skära ned programverksamheten till kanske en enda nyhetssändning per dag; detta fortfarande med hänsyftning till de små distrikten, som i det här läget drabbas hårdast. Den utveckling som nu upplevs ute i distrikten rimmar egentligen illa med de positiva synpunkter på etermediernas centrala roll i samhällsoch kulturlivet som förs fram i propositionen. Departementschefen skriver bl.a., att insatserna på radiooch TV-området har setts som en viktig del av samhällets totala insatser för att minska människors isolering, ge bättre information, höja allmänbildningen, skapa större medvetenhet och rikare kulturupplevelser. Det sista är inte minst värdefullt från regionalradions synpunkt. Varje landskap har sin särart, och tack vare det regionala utbudet av framför allt radioprogram har landskapen beretts tillfälle att profilera sig. Det är oss alla bekant att man ute i landet för cirka två år sedan såg med optimism fram mot det som då benämndes som länsradio, eventuellt med fristående redaktioner, där man nu har kontaktställen som betjänas av frilansmedarbetare. Denna optimism har hastigt förbytts i en oro, och den anställningstrygghet som man åtminstone hittills känt något utav existerar inte längre. Herr talman! Med det anförda vill jag livligt understryka behovet av en noggrann analys av Sveriges Radios verksamhet. Men här måste till snabba åtgärder så att den lokala verksamhet som så framgångsrikt byggts upp inte tynar bort innan åtgärder sätts in. Den spegling av landskapens särarter som kommit fram via etermedia får inte äventyras. Det är viktigt att vi slår fast detta just i dag då målet för den framtida kulturpolitiken skall utstakas.

Herr talman! I den omfattande proposition om den statliga kulturpolitiken som nu behandlas finns många detaljområden som vore värda närmare belysning. Jag avser att helt kort framföra några betänkligheter som jag hyser beträffande ett sådant område, nämligen rikskonsertverksamheten. För det första vill jag mera allmänt uttrycka förundran över den omfattning Rikskonserters lokala ledning har fått. Måhända beror det på okunnighet från min sida, men jag har likväl den uppfattningen att ledningsorganet med ca 100 anställda är stort i relation till verksamhetens omfattning. Detta för med sig hög kostnadsbelastning. Rikskonserters centrala lokalkostnader har dessutom varit utomordentligt höga. Huvuddelen av Rikskonserters personal har haft sina tjänsterum i LKAB-huset fram till för cirka ett år sedan. Sedan dess finns den centrala ledningen under ett tak i Gamla Stan, där man enligt uppgift disponerar ca 3 000 kvadratmeter. Kostnaden härför är enligt uppgift betydligt lägre per kvadratmeter än i LKAB-huset. Denna i och för sig lovvärda kostnadsbesparing utesluter ändock inte att kostnaden för just denna del av den centrala verksamheten fortfarande är hög. Att beloppet dessutom i kronor inte minskat för hyreskostnaden totalt sett i motsvarande omfattning beror på att de nya lokalerna i Gamla Stan är 50 procent större än de tidigare disponerade. Och det är kanske det mest anmärkningsvärda att man fått så kraftigt utökade lokaler samtidigt som den nya kulturpolitiken tar sikte på decentralisering av en stor del av verksamheten till regionerna. Utredningens intentioner har ju varit kända sedan i vart fall ett par år tillbaka. Det hade enligt min mening varit möjligt att när man flyttade till nya lokaler också ta hänsyn till detta. Den andra punkten som enligt mitt förmenande inger oro är den interna konsertverksamhet som IRK bedriver. Grundtanken för denna verksamhet har uttryckts vara att introducera och skapa förståelse för musik bland grupper i samhället som inte nåtts av god musik. Jag har uppfattat denna målsättning så att grupper som i första hand bör komma i fråga är människor som av ett eller annat skäl inte har haft möjlighet att få kontakt med offentliga konserter på detta sätt skulle erbjudas god musik. Jag anser att människor på sociala inrättningar av skilda slag borde ha kommit i första rummet. Jag tänker då på åldringar och interner. Nu visar det sig i Rikskonserters verksamhetsberättelse, som under de två senaste åren innehåller en jämförbar statistik, att de sociala inrättningarna ingalunda har erhållit merparten av musikutbudet. Tvärtom var denna verksamhet under ett av dessa år nästan obefintlig. Av totalt 1375 konserter 1971/72 framfördes endast två på sociala inrättningar. Året därefter var bilden något bättre men fortfarande utomordentligt anmärkningsvärd. Således utfördes 1972/73 111 konserter på sociala inrättningar av totalt framförda 1 605. Var har då merparten av konserterna framförts? Jo, studieförbunden och deras medlemsorganisationer, som det heter, har erhållit i runda tal 85 procent av hela utbudet. Under 1971/72, då de sociala inrättningarna erhöll två konserter, mottog studieförbunden 1219 av de 1375 konserter som framfördes. Året efter, 1972/73, då de sociala inrättningarna erhöll 111 konserter, fick studieförbunden 1 387 av de totalt 1 605 som gavs. Kommentarer är egentligen överflödiga. Studieförbunden eller de politiska partier som möjligen kan finnas bakom kan rimligtvis inte i så hög grad sammanfatta de kategorier människor som har svårt att komma i åtnjutande av det offentliga konsertutbudet att det motiverar den snedbelastning som enligt mitt förmenande föreligger. En förskjutning av konsertutbudet mot de människor som inte har tillgång till det fria konsertutbudet vore enligt min mening i högsta grad motiverad. Den tredje punkt jag vill kommentera är Rikskonserters fonogramverksamhet. Målsättningen i denna del har varit att producera, som det heter, svårsåld musik, som på grund av sin lilla marknad inte fått tillräckligt rum på den mer kommersialiserade skivmarknaden. En ambition i den riktningen är möjligen motiverad. Men när man senare konstaterar att det är alltför tungarbetat att enbart producera svårsåld musik och att man därför också skall göra skivor med annan musik såsom komplement till den förra, är det svårt att se skillnaden på denna verksamhet och den som bedrivs av vilket skivförlag som helst. Vilken musik är det egentligen som kompletterar den andra? Kvar står att det finns ett skivbolag, Caprice, som producerar och distribuerar musik som alla andra skivbolag men med den väsentliga skillnaden att Caprices verksamhet är starkt subventionerad. För budgetåret 1974/75 skall skattebetalarna erlägga 1,8 miljoner kronor. Jag anser att det finns åtskilliga viktigare objekt i detta land att satsa skattepengar på än att göra grammofonskivor. Det är ingen tynande marknad som här stöds. Följande tanke, som förs fram i SOU 1972:66, Ny kulturpolitik, är intressant: ”En väg är att samhället t.ex. genom en kulturinstitution gör kompletterande insatser inom en sektor som i övrigt drivs privat. Rikskonserters produktion av grammofonskivor är ett exempel.” Jag tycker att det verkar klokt och vettigt. Det skulle kanske kunna ge samma resultat till lägre pris. Tycker nu någon att det skulle vara motbjudande att stödja ett privat företag för att få denna typ av musik producerad, så vill jag peka på att t.ex. Sveriges Radio skulle kunna stimuleras att bedriva denna verksamhet. Sveriges Radio har alldeles obestridligt resurser för detta. Rikskonserter skulle möjligen kunna initiera verksamheten och ge impulser, och svenska folket i gemen skulle kanske få skörda frukterna av en så förnuftig uppläggning. Herr talman! Jag har med detta velat föra fram i belysning ett kulturområde där verksamheten enligt mitt förmenande lämnar en del frågor obesvarade.